Fru talman! Ann-Sofie Alm har ställt ett antal frågor till mig om regionala flygplatser. Utbrottet av det nya coronaviruset har inneburit att resandet på de icke-statliga regionala flygplatserna i Sverige har minskat till mycket låga nivåer. Den stora majoriteten av flygplatserna befinner sig därför i en svår ekonomisk situation och löper en ökad risk för nedläggning. Det kan medföra att tillgängligheten till olika regioner i landet försämras och minska förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter, till exempel ambulansflyg. Regeringen har föreslagit för riksdagen att ett tillfälligt driftsstöd ska kunna ges till de regionala flygplatserna under 2020. Stödet uppgår till 100 miljoner kronor. Med stödet kan 22 flygplatser, från Pajala i norr till Kristianstad i söder, få en ekonomisk lättnad för att kunna upprätthålla tillgängligheten i hela landet. Regeringen beslutade i december 2019 om ett uppdrag till Trafikverket att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna. Uppdraget har nyligen slutredovisats och bereds nu inom Regeringskansliet. Beredskapsflygplatserna har en viktig funktion i att säkerställa beredskap för att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet.

Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret och för att ministern insåg att det här är en väldigt viktig debatt att ta nu och inte i höst. Jag instämmer i att flygplatserna befinner sig i en väldigt svår ekonomisk kris, men jag anser att ministern har fel i att det är en ökad risk för nedläggning av våra flygplatser. Jag vill påstå, fru talman, att det är en akut risk för att vårt inrikesflyg läggs ned. Miljöpartiet ser naturligtvis sin chans att äntligen lyckas med sin flygfientliga politik. Men tänk om de ändå förstod att i den region som jag kommer ifrån, rymd och flygindustrins högborg i Trollhättan, pågår det stora innovationskraftiga miljöprojekt i miljardklassen som kommer att förverkliga ett miljövänligt flyg! Fru talman! Jag hävdar att det svenska inrikesflyget är helt avgörande för arbetstillfällen, innovationer, utveckling och tillväxt i Sverige. Tillförlitliga kommunikationer är en avgörande faktor för näringslivet i vår del av Västsverige. En stor del av vårt näringsliv har sina kunder, anläggningar, ägare och leverantörer på andra platser i Sverige men också utomlands. Därför är tillgången till fungerande flygförbindelser av största vikt för att få igång näringslivet, våra stora industrikoncerner och en blomstrande turismnäring. Jag är glad att regeringen lyssnade till Moderaternas kloka förslag om ett tillfälligt driftsstöd till de regionala flygplatserna om 100 miljoner. Ett tillfälligt driftsstöd ger dock ingen flygtrafik, och jag skulle vilja fråga infrastrukturministern här i dag, fru talman, vad regeringen tänker göra för att långsiktigt se till att flygplatserna även fortsatt är i drift. Även operatörerna, flygbolagen, är nämligen illa sargade i krisen. Det är fullt förståeligt att de nu först och främst satsar på de stora linjerna från de stora flygplatserna. Regeringen har satsat på att upphandla trafik på de små flygplatserna i Norrland. Kvar blir de mellanstora flygplatserna i Syd och Västsverige. Ofta har de, som i Trollhättan och Vänersborg, tillkommit eftersom tåg inte är ett möjligt resesätt att välja. Flyget behövs på dessa orter. I diskussioner med flygbolagen framkommer det att de inte törs satsa på de mellanstora flygplatserna, detta för att de vill dela risken med flygplatsen. Här ställer kommunallagen till det lite grann, eftersom kommunala bolag inte kan använda sig av riskkapital. Därför tror jag att staten behöver se till att det finns ett igångsättningsstöd. Det kan fasas ut efter tid och vid en kabinfaktor på 30-50 procent, men det behövs. Fru talman! Regeringen har presenterat villkorade pengar: 5 miljarder till SAS. Jag skulle därför vilja ställa ett par frågor till infrastrukturministern. Sverige ser ju olika ut. Resemöjligheterna är ojämnt fördelade, men regeringen har uttryckligen uttalat att hela Sverige ska leva. Hur ser regeringen på att ställa villkor på SAS att tillse att alla destinationer får flygtrafik? Hur ser ministern på möjligheten att införa ett igångsättningsstöd för att trafikera flygplatserna? Om inte de här 100 miljonerna ska gå upp i rök behöver man även planera långsiktigt och bortom pandemin.
Fru talman! Tack, Ann-Sofie Alm, för engagemanget kring de regionala flygplatserna! Jag ska ärligt säga att jag verkligen delar detta engagemang, och jag delar också ambitionen, viljan och visionen om att vi ska kunna få fossilfritt flyg. Med biobränsle och elektrifiering av flyget ska vi få en utveckling där flyget också tar sitt ansvar för den klimatomställning som behöver göras. Det är glädjande att Moderaterna nu får ett klimatengagemang även i flygfrågan. Motståndet mot både flygskatt och klimatkrav på flyget har ju varit ganska kraftigt från moderat håll. Jag tror att det är viktigt att vi alla är lika tydliga som flygindustrin själv är, från GKN till Heart Aerospace, liksom branschen som nu ställer upp med en egen ambitiös plan för flygets omställning ihop med Fossilfritt Sverige och som ser möjligheter för flyget att faktiskt klara av att göra den omställning som andra transportslag också gör, inte minst med elektrifiering men också med biobränsle. Ann-Sofie Alm har ett antal påpekanden som inte riktigt stämmer. Det är inte så att SAS får 5 miljarder i kreditgarantier i det kreditgarantiprogram som finns; det är öppet för alla flygbolag som verkat inom Sverige, där 1,5 miljarder var öronmärkta för just SAS. Vi har upphandlat trafikplikt just för att upprätthålla samhällsviktiga transporter. I övrigt är ju ordningen så att det är marknaden som avgör flygets möjligheter där vi har kommersiellt flyg. Går vi in med upphandlad trafik ersätter det kommersiellt flyg, och då försvårar vi möjligheten för flyget att återstarta. Och det vi ser nu är att flyget sakta men säkert återkommer och återstartar. Interpellationen handlade, som jag förstod det, i huvudsak om de regionala flygplatserna där vi från regeringens sida nu skjuter till resurser. Jag är glad att även Moderaterna stödde det förslaget i efterhand, för det är naturligtvis viktigt att vi hjälper kommuner och regioner med det ansvar som de har för sina flygplatser. Vi har som sagt en utredning som precis har tittat på beredskapsflygplatser. Det är klart att i grunden är det viktigt att vi har bra redundans och bra förutsättningar för ambulansflyg, brandflyg och annat. Det var också skälet till att den utredningen tillsattes. Framöver behöver vi kanske ha en annan struktur både med anledning av den tekniska utvecklingen, till exempel elflyg, och med anledning av att vi numera har ökade krav och önskemål om till exempel ambulansflyg för transporter av patienter för operationer på Karolinska, Akademiska sjukhuset eller någon annanstans. Det lyfts fram i det uppdrag som Trafikverket redovisade för regeringen så sent som i förra veckan. Jag kan därför uppmana Ann-Sofie Alm att läsa denna utredning. Den är spännande, och den triggar igång tanken för de utmaningar som flyget står inför. Så nog är det viktigt att vi har en bra regional flygplatsstruktur. Men det är också viktigt att flyget precis som alla andra delar av transportsektorn tar sitt ansvar för att klara klimatomställningen. Där har vi aviserat att vi går vidare med miljödifferentierade start och landningsavgifter och med andra insatser för att flyget ska få både stöd och hjälp att klara denna omställning så att hela transportsektorn klarar sitt klimatåtagande. Flyget är viktigt för ett land som Sverige. Sverige är ett litet exportberoende industriland. Vi behöver bra flygförbindelser såväl inom landet som ut på världens marknader. Det är skälet till att vi arbetar enligt en flygstrategi. Det är också skälet till att vi särskilt har beaktat de regionala flygplatsernas villkor och inte minst nu gjort extrainsatser ekonomiskt för att hjälpa de regionala flygplatserna när pandemin har resulterat i att i princip allt flyg har stått stilla.
Fru talman! Jag tackar ministern för detta mycket engagerade svar. Jag hoppas att vi konstruktivt kan jobba vidare med detta. Fru talman! Vi står mitt i en högsommarvärme. Det är knastertorrt ute i markerna. I juli 2018 utbröt minst ett femtiotal skogsbränder i Sverige som omfattade totalt 25 000 hektar skog. Ungefär 7 000 räddningsinsatser utfördes i ofta otillgänglig terräng. Försvarsmakten bidrog med 500 man. Det kom släckningshjälp från hela Sverige. Människor kom med mat till brandmännen. Folk kantade vägrenarna och hyllade brandmännen från andra nationer som hjältar. Norge bidrog med tio helikoptrar för vattenbombning, EU med två Bombardier Superscooper, italienarna och fransmännen med fyra likadana tunga vattenbombande plan och Portugal med två mindre plan av typen Fire Boss. Vi klarade det tillsammans den gången. Och kanske kan vi i Sverige tillsammans med våra nordiska grannar stå med egna brandflyg nästa gång. Men ett brandflyg i all ära är ganska värdelöst om det inte finns flygplatser som har beredskap. Denna vår har vi drabbats av en pandemi. Flygplatserna har stått redo 24 timmar om dygnet för att ta emot och skicka iväg ambulansflyg med människor i nöd och i behov av snabb hjälp. De står också redo för att få iväg viktiga medicinska försändelser, där just snabbheten är en livsviktig faktor. Men ett ambulansflyg som räddar liv är i stort sett värdelöst om det inte finns flygplatser i beredskap och med professionalism i hanteringen. Fru talman! Jag tror inte att jag behöver understryka vikten av att Sverige ska ha en trygg struktur för att hela landet ska ha tillgång till beredskapsflygplatser. Fru talman och ministern! I dagarna kom flygplatsernas beredskapsutredning. MSB ger tydligt uttryck för en väl grundad rädsla för att flygplatser kommer att läggas ned. Jag delar denna rädsla, fru talman. Jag skulle vilja påstå att Sverige har ett systemfel som vi riskerar att permanenta, ett systemfel som ligger i att vår beredskap är allt annat än god. I denna beredskapsutredning framkommer att det i förarbetet presenteras en lista över beredskapsflygplatser. Men när utredningen är klar och presenteras visas en annan lista. Enligt både förarbete och färdigt förslag anser man att alla behövs. Jag förstår att man kan välja utifrån väldigt många olika kriterier. Men jag skulle vilja fråga ministern, fru talman, hur regeringen kommer att agera framöver. Det handlar om 50 miljoner per år och 19 utvalda flygplatser av 22. Fru talman! Är man inte förberedd är man oförberedd. Därför vill jag fråga ministern: Hur ser regeringen på möjligheten att rätta till ett systemfel, så att Sverige äntligen kan få ett system som är rätt och tryggt, och göra alla regionala flygplatser till beredskapsflygplatser?
Fru talman! Jag tackar Ann-Sofie Alm för engagemanget. Det skulle kanske vara på sin plats att påpeka att det var en moderatledd regering som gjorde det skifte som innebar att vi fick statliga flygplatser med ett ansvar och kommunala och regionala flygplatser med något annat. Jag noterar också att det inte heller har varit något större engagemang från Moderaterna i fråga om att förstatliga flygplatser eller kraftigt öka stödet till de regionala flygplatserna. Det är under denna regering som vi både har utrett och arbetat med de regionala flygplatsernas struktur och dessutom vid två tillfällen gjort extrainsatser i form av flygskattekompensation och nu extraresurser till de regionala flygplatserna för att de är viktiga. Jag har verkligen ett engagemang, och jag tycker att de regionala flygplatserna är viktiga. Därför välkomnar jag att Moderaterna ansluter sig till detta engagemang. Vi behöver nämligen ett brett stöd för att vi ska ha en fungerande gemensam struktur framöver. Det är skälet till att vi gav uppdraget till Trafikverket att titta på de regionala flygplatserna, att titta på hur ansvarsfördelningen ska vara och vad som är statens engagemang och vad som faktiskt är kommuners och regioners engagemang. Jag tror att det är viktigt att vi, inte minst med erfarenheterna av bränderna för två somrar sedan, säkerställer att vi har redundans och att vi har flygplatskapacitet som är öppen. Vi ser också att ambulansflyget ökar i betydelse. För att de som lyssnar på denna debatt ska vara medvetna om vad vi talar om är det inte i så stor utsträckning fråga om akuta ambulanstransporter. Ofta är det ambulanstransporter för att patienter ska opereras någon annanstans. Ju mer centraliserad sjukvård vi har, desto mer ambulanstransporter kommer det också att vara från ställen som är mindre tillgängliga. Det är klart att vi har en utmaning framöver när det gäller hur det gemensamma ansvaret ska se ut för den regionala flygplatsstrukturen. Denna regering har tagit ansvaret genom att skjuta till resurser och genom att se till att de regionala flygplatserna får extra resurser. Vi delar bördan och ansvaret med kommuner och regioner. Men jag är nu inte beredd att föreslå att vi därmed ska gå längre i ett förstatligande av regionala flygplatser. Jag tror inte heller att Moderaterna har det på sin önskelista än så länge. Jag tror att det är bra att vi för en diskussion om vad flyget betyder för Sverige. Flyget är viktigt. Det är viktigt för ett land som behöver hålla ihop, inte minst med tanke på de långa avstånd som vi har. Det är viktigt för att säkerställa att vi har bra kontakter med omvärlden, inte minst på grund av att vi är ett exportberoende industriland. Det är viktigt att flyget finns där för snabba förbindelser när tåg eller vägtransporter inte är ett alternativ. Men det är också viktigt i ett skede när flyget ställer om och att flyget klarar klimatomställningen - övergången till biobränsle och till elflyg. Just i Västra Götalandsregionen kring Trollhättan finns kanske världens bästa kompetens ibland när det gäller flygets utveckling. Låt oss använda denna kompetens för att se till att vi också industriellt får en stark utveckling för flyget i Sverige. Jag deltog nyligen i ett webbinarium tillsammans med svenskt flyg om just elflygets framtid. Det är klart att även om vi ser starka klimatskäl att se till att här etablera elflyg när det är möjligt finns det naturligtvis också starka näringspolitiska och industripolitiska skäl att se till att vi har denna utveckling på hemmaplan. Därför satsar regeringen resurser genom Eliseprojektet och genom andra forsknings och utvecklingsprojekt just för att stärka flygets omställning. Välkommen in! Vi är fler som behöver se till att flyget klarar omställningen men också är tillgängligt i hela landet.
Fru talman! Tack för välkomnandet, Tomas Eneroth! Men hade inte Moderaterna drivit regeringen framför sig hade de regionala flygplatserna inte fått de 100 miljoner de nu får. Min fråga handlade dock inte om vad före detta regeringar har gjort, utan min fråga handlade om vad den här regeringen ska göra framåt. Det är ett akut läge. Det räcker inte att halva regeringen vill flyget väl. Jag vill tacka för en informativ debatt, men jag vill också initiera en tanke om att Sverige skulle behöva en flygstyrelse likt vår rymdstyrelse. Flyget är inte bara infrastruktur - det är näringsliv, utbildning, utveckling, tillväxt och innovation. Det behövs en förståelse över departementsgränserna. Fru talman! Sverige är ett exportberoende land. Det märks inte minst när man står på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och ser utländsk expertis - som ministern benämnde som världens bästa - och arbetskraft tas emot av företag från Bengtsfors, Kungshamn, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Dessa företag behöver naturligtvis flygplatsen, men för att den ska kunna starta upp igen efter coronakrisen behövs det flygtrafik. Jag hoppas, fru talman, att ministern har hörsammat det behov av igångsättningsstöd som flygplatserna har. Jag hoppas, fru talman, att ministern har hörsammat behovet av beredskapsflygplatser i hela landet, för hela Sveriges trygghet. Allting hänger nämligen ihop, fru talman. Det svenska inrikesflyget är avgörande för arbetstillfällen, innovationer, utveckling och tillväxt i hela Sverige. Till sist, fru talman, vill jag önska dig, kansliet och naturligtvis även ministern en fin, trygg och trevlig sommar. Ta gärna flyget till Fyrbodal!
Fru talman! Tack, återigen, för engagemanget, Ann-Sofie Alm! Vi delar det när det gäller flyget. Låt mig ändå vara lite extra formell: När man startar flyglinjer är det bara vid några enskilda tillfällen som det är regeringen som initierar det, och det är om vi ger Trafikverket i uppdrag att upphandla flyg enligt allmän trafikplikt. Det är reglerat internationellt och inte minst europeiskt, och då ska det finnas särskilda skäl - till exempel samhällsviktiga transporter. Detta har vi gjort. Vi tog ett unikt beslut för inte så länge sedan att just använda oss av allmän trafikplikt till Norrland och Gotland, eftersom jag och regeringen bedömde att läget var så allvarligt. När inget annat flyg fanns var vi tvungna att säkerställa att det finns samhällsviktiga transporter av sjukvårdsmateriel eller personer inom sjukvården. I övrigt är det kommersiellt flyg som faktiskt klarar av detta, och vi ser nu att kommersiellt flyg återstartar i större utsträckning. Skälet till att vi har denna ordning är att flygmarknaden ändå har fungerat väl. Men lika trubbigt som EU-regelverket har varit under en längre tid när det gäller förutsättningar att från staters sida säkerställa viktiga transporter, lika viktigt är det att vi gemensamt kämpar för ett kanske mer utökat regelverk som ger stater möjlighet att upphandla flygtransporter när marknaden inte klarar av det. Detta om trafikplikten - nu kunde vi etablera detta, och det har varit viktigt inte minst för Norrland och Gotland. Sedan har vi avsatt extra resurser till de regionala flygplatserna, och det är viktigt. Vi har en utredning om just beredskapsflygplatserna. Jag uppmanar alla att läsa den, för det är spännande läsning. Flyget är viktigt vare sig det gäller ambulansflyg och brandflyg eller att vi ska kunna komma till nära och kära, men det ska också klara omställningen. Med det skulle jag vilja önska Ann-Sofie Alm en trevlig sommar och, naturligtvis, ett fortsatt starkt engagemang för flyget. Jag önskar även talmannen, kammarsekreterarna och alla övriga i riksdagen en trevlig sommar. Det gäller inte minst stenograferna, som gör ett fantastiskt jobb. Ha en trevlig sommar, så ses vi på barrikaderna framöver!